Herr talman! Åsa Coenraads har frågat mig vad min och regeringens hållning i frågan om GMO och GM-grödor är. Åsa Coenraads har också frågat mig om jag avser att verka inom EU för att fler GM-grödor får odlas och säljas, baserat på god vetenskaplig grund.Min och regeringens hållning i GMO-frågan utgår från att varje GMO bedöms var för sig och från fall till fall beroende på vilka egenskaper den har. Det är viktigt att användning och odling av genetiskt modifierade organismer inte leder till påverkan på den biologiska mångfalden.

Mer specifikt har regeringen att förhålla sig till det EU-gemensamma och det nationella regelverket i frågan. Regelverket utgår från den vetenskapliga bedömning som görs av Efsa, den europeiska granskningsinstansen, samt yttrande från våra svenska GMO-myndigheter och den analys som de gör. Efter detta gör regeringen en sammanvägd bedömning.EU:s lagstiftning inom GMO-området är harmoniserad och har hög skyddsnivå. GMO är en politiskt känslig fråga i många EU-länder. EU har på grund av detta svårigheter att fatta beslut. Kommissionen presenterade 2010 ett förslag som medger att medlemsstater får möjlighet att förbjuda odling av godkända GMO-grödor på sitt territorium. Denna lagstiftning kommer på plats i närtid. Kommissionens förhoppning är att detta ska göra GMO-frågan mindre politiskt känslig.Livsmedlen skulle givetvis räcka längre om svinnet blir lägre. Därför behövs det bland annat bättre infrastruktur från åker till marknad samt bättre lagringsmöjligheter. Det finns flera sätt att bidra till en tryggad global livsmedelsförsörjning. Vi måste se helheten och använda alla verktyg.

Herr talman! Jag tackar landsbygdsministern för svaret på min interpellation om framtidens livsmedelsförsörjning.Världen står som vi alla vet inför en situation där vi ska producera mer mat under en generation än vi tidigare gjort under en hel civilisation. Det är en stor utmaning i sig. Världen står dessutom inför och under stora omställningar genom att klimatet förändras över hela vårt klot. Det kommer att göra tidigare odlingsbar mark oanvändbar och nya marker möjliga för odling.Vi kommer med detta sagt att behöva odla allt smartare i framtiden. Växtförädling är inget nytt i sig. Både människan och växterna har förädlats under alla år, men med modern teknik kan vi skynda på processen, och det kommer att vara en förutsättning för framtidens livsmedelsförsörjning.Sverige är ett land med en allt mindre jordbrukssektor men glädjande nog med en ökad livsmedelsexport så långt. Att vår export ökar är ingen slump. Vi är duktiga på att producera, och vi får fram högkvalitativa produkter. Den tidigare regeringens satsning på Matlandet Sverige har även den lätt till att svensk mat tar sig ut till större marknader.För att skapa förutsättningar för det svenska jordbruket behöver Sverige ligga i framkant. Vi har ett smart och miljövänligt sätt att producera mat. Men Sverige kan mer. Vi kan mer genom att ge politiska förutsättningar för ökad produktion och ökad handel.Jag skrev den här interpellationen eftersom Sverige aktivt valde att lägga ned sin röst i EU när framtidens GMO-grödor beslutades, detta efter att dessutom ha missat att förankra beslutet i riksdagen.Detta är olyckligt ur två synvinklar. Precis som ministern nämner i sitt svar är GMO-frågan infekterad och omgärdad av en hel del myter. Att Europeiska unionen därför tillåter vissa länder att frångå principen om beslut baserade på vetenskaplig bedömning så att rent godtycke kan vara grund är direkt farligt ur ett säkerhetsperspektiv.Dessutom är det olyckligt att den svenska regeringen vägrar att bekänna färg i GMO-frågan. Vi har alltid varit ett land som har baserat våra beslut på vetenskap och beprövade fakta. Vi har även varit ett land som har legat i framkant när det gäller teknikutveckling och forskning.Ministerns svar lämnar tyvärr en del frågetecken, och jag upplever inte heller att han direkt har svarat på de frågor som jag ställde, så jag ställer dem igen. Vad är regeringens hållning till GMO och GM-grödor i Sverige? Kommer ministern att verka för att fler grödor får säljas och odlas i Sverige?
Herr talman! Låt mig först konstatera att en nedlagd röst inte är ett nej till vetenskapligt beprövade metoder. Att en ny regering vill forma sin politik på olika områden, som i detta fall, är inte heller konstigt, utan det är ganska vanligt förekommande. Jag vill också upplysa ledamoten om att Camerons regering, när den tillträdde, tog åtta månader på sig för att forma en politik kring just GMO-frågan.Vi är helt överens om att världen behöver mer livsmedel, och Sverige behöver också en högre livsmedelsproduktion. Det finns FN-rapporter som visar att behovet av livsmedel globalt fram till 2030 är ungefär 70 procent mer. Det är klart att det behövs många smarta lösningar för att klara av detta.Vi i Sverige startar nu ett arbete för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, när vi startar arbetet med den nationella livsmedelsstrategin, som borde ha kommit för många år sedan. Men där har Alliansen som tidigare styrde i riksdag och regering sa nej. Nu gläder jag mig åt att alla partier ställer sig bakom detta och har insett behovet av att öka livsmedelsproduktionen.Vi kommer också att komplettera med en ny exportstrategi. Det handlar om att kunna ta ut svenska livsmedel på en större marknad, inte bara på närmarknaden Norden och Europa utan längre bort i världen där det behövs livsmedel.Det är också en solidaritetstanke. Vi har låg självförsörjningsgrad i vårt land. Samtidigt ökar behovet ute i världen. Ska vi hämta de produkterna därifrån när vi har 600 000 hektar oanvänd åkermark? Vi har ett klimat och vatten som många saknar. Det är klart att vi måste ta ett ansvar för vårt land men också ta ett globalt ansvar.Vi har en gemensam jordbrukspolitik inom unionen. Den reglerar givetvis en hel del av detta.
Herr talman! Ministern har fortfarande inte svarat på min ganska enkla fråga om hur regeringen ställer sig till GMO och GM-grödor i Sverige. Han undviker dessutom att berätta hur regeringen kommer att agera i framtiden.Ministern svarar att varje enskild GM-gröda ska bedömas från fall till fall. Det är en självklarhet. Det görs redan i dag en bedömning i Efsa, som är Europas motsvarighet till Livsmedelsverket hos oss. Men min fråga handlar mer om hur Sverige kommer ställa sig till de redan godkända grödorna.Svenska bönder har en tuff tillvaro i dag. En regering som säger sig ha lösningar för framtiden är också skyldig att lämna besked. Vi har nyligen haft ett val, och vi fick en regering som inte hade presenterat några gemensamma löften eller ståndpunkter före valet. Spänningen har därför varit ganska stor för att få höra vilka frågor regeringen kommer att driva och vilka frågor regeringen kommer att välja att inte driva.Statsministern lovade i sin regeringsförklaring guld och gröna skogar. Vi var många som trodde att regeringen skulle komma med en rad propositioner under sitt första år. Det har trots allt gått flera månader sedan valet.Men nu lyser tyvärr propositionerna med sin frånvaro, och landsbygdsministern duckar på frågorna om framtiden genom att skjuta dem på just framtiden, detta trots att ministern nämner att det under en längre tid har behövts en framtida planering för livsmedelsförsörjningen i Sverige. Då hade jag hoppats att ministern kanske hade haft några idéer eller visioner om hur detta skulle gå till.Frågan om GMO och GM-grödor har ett samband med framtidens livsmedelsförsörjning och svenska bönders konkurrensmöjligheter i en alltmer global värld. Det hänger ihop med solidaritetstanken, precis som ministern säger, att våra svenska bönder skulle kunna få möjlighet att producera alltmer produkter för att kunna försörja den svenska marknaden men också kunna exportera mer till dem som inte har möjlighet att odla på samma sätt.Ministern talar också i sitt svar till mig om märkningen av GM-grödor. Där är vi helt överens. Detta är en typisk valfrihetsfråga.

Herr talman! Jag förstår att moderatledamoten har lite svårt, när vi har fått en regering som inte duckar för framtidens livsmedelsförsörjning. Om man tittar på det historiskt ser man att det var den tidigare moderatledda alliansregeringen som vid ett flertal tillfällen duckade kring framtidens livsmedelsförsörjning. När det kom kommittémotioner här i kammaren för tre fyra år sedan om att vi måste ha en strategi för en nationell livsmedelsförsörjning blev det nej, och det blev nej nästa gång, och det blev nej tredje gången. Vilka har duckat för detta om inte Moderaterna och Alliansen?Sedan finns det nog anledning att här också upplysa om hur processen för eventuella GMO-godkännanden går till i EU-sammanhang. Där finns det en genomförandekommitté som representeras av en tjänsteman. Det är regeringen som har ansvar att ge instruktioner för den ståndpunkt som Sverige ska ha vid dessa tillfällen. För att det sedan ska bli ett giltigt beslut krävs det en kvalificerad majoritet för eller mot ett godkännande. Det som är mycket speciellt i dessa frågor är att det sällan har blivit en kvalificerad majoritet. Dessa frågor har tidigare lyfts upp till jordbruks och fiskerådet för beslut. Där var det samma regler, nämligen att förslagen skulle antas med kvalificerad majoritet. Det har inte heller uppnåtts många gånger. GMO-frågan är känslig i EU-sammanhang.Sedan har man ändrat förordningen, och numera ska detta över huvud taget inte hanteras i ministerrådet. Det blir en så kallad omprövningskommitté, där den svenska EU-ambassadören företräder vårt land. Där krävs det också en kvalificerad majoritet. Sedan kan kommissionen fatta beslut. Om man tittar på de positioner som Sverige ska förankra i utskotten i Sveriges riksdag är det frågor som behandlas på ministerrådet. Det finns nog en hel del att fundera på när man hanterar dessa frågor i fråga om beslutsprocessen och om att säkerställa en långsiktigt bra livsmedelsförsörjning, både nationellt och globalt. Men man kan inte tro att det är en fråga - GMO - som löser detta. Bioteknik är inte bara GMO. Växtförädling är inte heller bara GMO. Det finns många olika parametrar som måste till för att lösa såväl den globala livsmedelsförsörjningen som den nationella livsmedelsförsörjningen.
Herr talman! Landsbygdsministern talar om GMO och GM-grödor som om det är någonting som ligger i en mycket avlägsen framtid. Så är inte fallet. Genmanipulerade växter och framtidens livsmedelsförsörjning genom växtförädling är här och nu. De används i många andra länder runt om i vår värld, och det är tråkigt att Sverige inte ges möjlighet att vara med i fråga om detta och kunna producera mer, bättre och miljösmartare produkter. Ministern talar om omprövningskommittén när det gäller hanteringen av GMO-ärenden. Jag är glad att ministern reder ut en del frågetecken som har funnits i dessa diskussioner. Det är dock tråkigt att omprövningskommittén inte får direktiv från Sveriges regering och Sveriges riksdag om hur man ska ställa sig till framtidens växtförädling eftersom regeringen väljer att ducka i frågan. Den här regeringen lyser dock till viss del med sin frånvaro när det gäller framtida beslut. Men det finns en del orosmoln inom den framtida livsmedelsförsörjningen, och de gäller ytterligare pålagor, regler och framför allt skatter för det svenska jordbruket. Jag väljer att se positivt på framtiden. Jag ser fram emot att höra mer om ministerns planer på livsmedelsstrategi och förädling i framtiden, och jag hoppas att vi får möjlighet att diskutera detta mycket i framtiden.
Herr talman! Vi har haft en del GMO-odling i Sverige, bland annat stärkelse i potatis. Men det förekommer inte nu, och vi har i dag ingen odling av produkter som är GMO-baserade. När det gäller jordbrukspolitiken är det faktiskt Alliansen som har haft ansvar för den under åtta år. Under dessa åtta år har faktiskt 6 000 jobb försvunnit från svenskt jordbruk. Det är ett resultat av åtta års jordbrukspolitik med Alliansen. Det har lett till minskad livsmedelsproduktion. Det som vi nu gör från samarbetsregeringen är att vi tar tag i frågan genom en nationell livsmedelsstrategi där vi har för avsikt att väsentligt öka svensk livsmedelsproduktion så att den också blir en ännu större exportnäring. I dag är svensk livsmedelsexport ungefär 50 miljarder, och det finns ett utrymme för mycket mer med tanke på de förhållanden som vi har. Det är alltså i sista minuten som man tar tag i detta. Men tyvärr har Alliansen varit oerhört passiv i dessa frågor under åtta år. Det är någonting som vi måste rätta till. Jag tackar för en bra debatt. Överläggningen var härmed avslutad.